Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig om jag med anledning av alkoholbrukets oroande omfattning bland ungdomen är beredd vidta särskilda åtgärder för att förhindra att ungdomar får tillgång till sprit och starköl. Enligt direktiven till alkoholpolitiska utredningen bör denna kartlägga olika sambhällsgruppers alkoholvanor. Särskilt gäller detta ungdomen, där alkoholmissbruket innebär ett allvarligt problem. Utredningen har ännu inte avslutat sitt arbete. Innan resultatet av detta föreligger, är jag inte beredd att vidta några särskilda åtgärder i det av herr Johansson berörda avseendet.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. För några dagar sedan var det första maj. Då var statsråden flitigt i elden i talarstolarna. Dagen därpå, då tidningarna refererade de många talen, stod det att läsa att ungdomarna söp in första maj. När man studerar vad som sades i de många talen — även finansmi nisterns — hittar man dock ingenting om hur vi skall komma till rätta med alkoholproblemet, ett av de största problem vi för närvarande har. Jag konstaterar att vad vi hittills vet om alkoholbruket är tillräckligt för att vidta åtgärder. Först och främst kan man fråga hur de minderåriga får tillgång till sprit och öl. Det alarmerande är ju att ungdomar i allt lägre åldrar brukar och missbrukar starka drycker.

Jag har motionsvägen begärt mer upplysning i skolundervisningen rörande alkoholens skadeverkningar, och jag har också reagerat mot den reklam för supseden som förekommer i TV, men det är frågor som faller inom utbildningsministerns område. Det är min förhoppning att finansministern försäljningsvägen vill skapa ett skydd för de unga så att de inte alltför lätt kommer i besittning av alkoholstarka drycker. Vi har ju lyckats ganska effektivt när det gäller försäljningen av vapen; varför skulle vi då inte kunna lyckas med att hindra ungdomar från att köpa alkoholdrycker, när de inte har rätt att skaffa sig sådana? Bör inte all försöksförsäljning av starköl upphöra efter de alarmerande uppgifter vi nu fått? Varje år begär myndigheterna att svenska medborgare skall underteckna sina självdeklarationer på heder och samvete. För att understryka allvaret då brukar finansdepartementet annonsera med en affisch, som föreställer en lampa som lyser om natten och med följande text: »Kan du sova efter den 15?»

Herr talman! Det var en något provokatorisk fråga interpellanten här ställde, och eftersom jag tidigare i denna kammare har deklarerat både mina sömnvanor och mina sömnbehov skall jag nu inte utveckla den i och för sig intressanta frågan vidare. Vi är alla eniga om att ungdomens alkoholvanor är ett problem som ingen vill nonchalera. Det var bl.a. detta som föranledde regeringen att tillsätta den nu arbetande alkoholpolitiska utredningen. Denna tar mycket ambitiöst på sin uppgift och skall självfallet också göra det, eftersom detta är en av de ur samhällets synpunkt mest viktiga och angelägna frågor som vi har att handlägga. Alkoholpolitiska utredningen har föreslagit — och detta förslag har bifallits av riksdagen — en försöksverksamhet med frisläppande av starkölsförsäljningen inom vissa delar av landet, bl.a. Värmland. Frågan huruvida detta var en klok åtgärd eller inte har föranlett många intensiva diskussioner. Jag har tidigare uppträtt i denna kammare i en frågeeller interpellationsdebatt om detta, och dessförinnan gjordes ganska intensiva utredningar av om det verkligen kunde skönjas någon ökning i fylleriförseelserna bland ungdomen inom de områden där försöksverksamheten ägde rum. Det visade sig då, såsom de minnesgoda kammarledamöterna kanske erinrar sig, att man på vissa håll kunde märka en påtaglig ökning i detta avseende, på andra håll var situationen helt oförändrad och på vissa håll förekom t.o.m. en minskning av fylleriförseelserna. Detta resultat innebar att det inte förelåg någon ensartad uppfattning inom de aktuella länen i frågan, om försöksverksamheten borde stoppas. Länsstyrelsen i Värmlands län ansåg för sin del att läget inte var sådant att försöksverksamheten borde avbrytas. Jag har låtit mig nöja med dessa besked och följaktligen pågår försöksverksamheten även fortsättningsvis. Vill man ha ett resultat av en försöksverksamhet, på vilket man skall kunna förlita sig, måste man ju också låta verksamheten fortgå någon tid. Det är mycket möjligt att vi kommer till den slutsatsen, att åt försäljningen av starköl inte skall ges friare former än vad som för närvarande är fallet, men vi vill ju ha ett underlag för ett sådant beslut och därför får försöksverksamheten pågå. Herr talman! Jag har velat göra denna komplettering eftersom frågeställaren tog upp ett spörsmål, som ligger något vid sidan om hans ursprungliga fråga och som har berörts tidigare i en dialog i denna kammare mellan mig och en annan av kammarens ledamöter. Jag vill dock understryka att det i sakfrågan självfallet inte råder några delade meningar. Det är väl ingen i denna kammare som är nöjd med tillståndet i fråga om ungdomens alkoholvanor. Hur vi skall kunna klara av denna del av hela det utomordentligt bekymmersamma problemkomplex som det gäller är en fråga, som kammarens ledamöter får anledning att begrunda och ta ställning till så snart alkoholpolitiska utredningens arbete är slutfört. Denna utredning arbetar också utan dröjsmål. Utredningens sammansättning är sådan att man har garantier för att den inte i onödan drar ut på sitt arbete.
Herr talman! Jag ville bara tillägga att skolöverstyrelsen varnade för den försöksförsäljning vi nu diskuterar. Vidare gläder jag mig över att finansministern har deklarerat att alkoholmissbruket är ett allvarligt problem. Vi hoppas på positiva och effektiva åtgärder för att komma till rätta med det.
Herr talman! Herr Adolfsson har frågat chefen för kommunikationsdepartementet om han anser att 19 8 naturvårdslagen bör tillämpas för att förhindra villabebyggelse inom visst avstånd från riksväg. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt nämnda paragraf har länsstyrelsen möjlighet att förordna att bl.a. nybyggnad inte får utföras inom visst område utan länsstyrelsens tillstånd om det finns anledning att anta, att landskapsbilden inom området kommer att skadas i väsentlig mån. Om villabebyggelse kan befaras medföra sådan skada inom ett område i närheten av en riksväg, är paragrafen alltså tillämplig. Om den bör tillämpas eller inte beror på förhållandena i det enskilda fallet. Ett förordnande innebär i och för sig inte förbud mot nybyggnad utan endast att länsstyrelsen i varje enskilt fall får pröva, om viss nybyggnad bör tillåtas med hänsyn till dess inverkan på landskaåpsbilden.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat om jag vill medge att, särskilt i regioner med stora avstånd, lantbruksnämndernas konsulenter och instruktörer i vissa fall får stationeras på annan ort än den där lantbruksnämnden är placerad. Som svar på herr Nilssons fråga vill jag meddela att lantbruksstyrelsen i regel beslutar om stationering av tjänstemännen vid lantbruksnämnderna. I princip bör all personal vara stationerad på nämndens kansliort och i allmänhet är så också fallet. När särskilda omständigheter föreligger kan lantbruksstyrelsen besluta att viss tjänste man får vara stationerad utanför kansliorten. Något medgivande härtill från regeringens sida behövs således inte.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Bakgrunden till frågan är att den nya lantbruksnämndsorganisationen med de centralt placerade tjänstemännen visat sig leda till att de måste använda en stor del av sin tid till resor. Jag har fått exempel på att en större del av dagen använts för resa och en mindre del för effektivt arbete. Och under alla förhållanden måste tjänstemännen i många fall använda en mycket stor del av sin arbetstid för resor, varigenom alltså tiden för effektivt arbete förkortas. Det är den ena sidan av saken. Den andra sidan är att jordbrukaren, som behöver servicen, har långt till befattningshavaren-tjänstemannen som skall ge den. I många fall blir det fråga om rikssamtal, och tjänstemannen, som använder en mycket stor del av sin tid i bilen på väg till och från arbetsplatsen, är svåranträffbar. Avsikten med frågan var att få veta statsrådets mening om möjligheterna för lantbruksnämnderna att placera befattningshavarna så, att deras arbetskraft kan utnyttjas på bästa möjliga sätt. Det är knappast möjligt att uttolka någon mening om detta ur statsrådets svar. Jag tror att man regionalt bäst kan bedöma hur en organisation som denna bör vara uppbyggd. Det heter i statsrådets svar bl a.: »När särskilda omständigheter föreligger kan lantbruksstyrelsen besluta att viss tjänsteman får vara stationerad utanför kansliorten.» Frågan är då vad som kan räknas som särskilda omständigheter; det kan ju bero på vilka uppgifter lantbruksnämnderna skall anses ha. Om rådgivning och service lämnas i huvudsak endast för uppbyggande av sådana företag, som enligt riksdagsbe slut skall vara rationella, är kanske en spridning av befattningshavarna inte så ändamålsenlig. Men om rådgivningen skall innefatta lantbrukare som önskar förbättra sin ekonomi och sitt företag inom en begränsad ram, utan att uppnå målet för riksdagsbeslutet om rationella företag, kan det många gånger vara ändamålsenligt med en mer decentraliserad placering.

Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat om jag vill medverka till ett importförbud på grönsaker, som exportlandet inte kan garantera rena från skadeinsekter, bl.a. koloradoskalbaggen. Vidare har herr Björk frågat om jag anser att kontrollen av importerade livsmedel är tillfredsställande ur hälsooch växtskyddssynpunkt med anledning av de skadedjur som med grönsaker införts till vårt land. Frågorna torde få besvaras i ett sammanhang. För att skydda inhemska växtodlingar mot sjukdomar och skadedjur som kommer från andra länder har särskilda bestämmelser utfärdats. Enligt dessa är det förbjudet att till Sverige föra in grönsaker som är angripna av farliga skadegörare såsom koloradoskalbaggen. Som framgick av mitt svar på en enkel fråga i samma ämne förra året, ankommer det på statens växtskyddsanstalt att svara för tillämpningen av bestämmelserna. Genom inspektion av de införda produkterna och be dömning av de sundhetscertifikat som kan ha utfärdats av exportlandet avgör anstalten om införsel får ske. De nuvarande bestämmelserna ger enligt min mening betryggande möjligheter att förhindra införsel av grönsaker som är angripna av sjukdomar och skadedjur. Omfattningen av införselkontrollen av trädgårdsprodukter som sker stickprovsvis anser jag också vara tillfredsställande. Frågan om anpassning av kontrollverksamheten med hänsyn till ökningen av importen av trädgårdsprodukter följs med uppmärksamhet av växtskyddsanstalten.
Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet för svaret. Han redogjorde för de förhållanden som jag avsett i min fråga. Han talar om att vi har en viss kontroll — vilket vi visste tidigare — och att det är förbjudet att föra in partier som är nedsmittade av skadeinsekter. Jag blev litet grand orolig över — för att använda ett milt uttryck — att man fann ett sådant skadedjur som koloradoskalbaggen i ett parti i Trelleborg. Jag slogs omedelbart av denna tanke: Med hänsyn till att denna kontroll sker stickprovsvis kan man ändå tänka sig att något parti kommer att glida förbi och att vi alltså kan få in dessa förfärliga skadedjur — inte minst koloradoskalbaggen. Såväl statsrådet som jag vet att om den kommer in i ett land kan den tillfoga växtodlingen oerhörda skador. Därför frågar jag om denna stickprovskontroll kan vara tillräcklig. Jag är inte övertygad om den saken efter vad som har inträffat i dessa dagar. Jag tycker nog att kontrollen skulle behöva skärpas en smula. Visserligen säger statsrådet att växtskyddsanstalten skall följa frågan med uppmärksamhet även i framtiden, och det tvivlar jag inte på, men jag är allvarligt orolig för att något parti kan komma att gå förbi kontrollen och att vi med detta kan få in dessa fruktansvärda skadeinsekter. Jag tror för min del också att det skulle vara lämpligt att exportlandet — när det inte kan ge garantier för att produkterna är fria från skadeinsekter — helt enkelt får veta att vi då inför ett importförbud. Detta är nämligen ett så pass allvarligt problem att vi inte kan nonchalera det. Det tror jag inte att statsrådet heller vill. Visserligen får vi s.k. sundhetscertifikat från respektive exportland, men tydligen är inte detta tillräckligt, när en sådan sak kunde inträffa som det som hände den 30 april. Herr statsråd! Tror inte statsrådet ändå att det blir nödvändigt att införa importförbud för dessa varor, så att vi kan vara säkra på att några olyckor inte inträffar i vårt land? Jag tackar än en gång för svaret.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

Både i fjol och i år har vi dock fått bevis för att den försäkran som certifikatet innebär inte alltid har en reell täckning. Med undantag för de stickprovskontroller som statens växtskyddsanstalt gör har man hittills helt litat på de certifikat som utfärdas. Det som har inträffat under de senaste åren gör emellertid att man måste ifrågasätta, om exportländernas certifikat utan vidare kan tas som en garanti för att varan inte är behäftad med sjukdomar eller innehåller skadeinsekter. I den debatt i detta ärende som vi hade förra året här i kammaren framhöll jordbruksministern att det »beror mycket på hur exportlandet respekterar de skyldigheter som följer med ett certifikat.

När det dessutom har visat sig att det finns skäl att ifrågasätta om exportlandet tillräckligt noggrant följer bestämmelserna, måste man ha möjligheter att följa upp dessa frågor på hemmaplan och därvid också överväga ytterligare åtgärder. I min fråga begärde jag också besked om huruvida kontrollen av importerade livsmedel är tillfredsställande från hälsosynpunkt. Vad jag därvidlag skulle önska är att man får ett intensivare samarbete mellan statens växtskyddsanstalt och statens institut för folkhälsan i syfte att så mycket som möjligt eliminera riskerna för att mindre tjänliga varupartier införes till vårt land. Jag har i många olika sammanhang märkt att en intensifierad kontrollverksamhet på detta område är ett mycket starkt konsumentoch folkhälsointresse; detta har inte minst framgått av en näringspolitisk debatt under de senaste dagarna.
Herr talman! Det har uppgivits för mig att det parti sallad, i vilket förekomst av koloradoskalbagge observera des, var det första parti som kom för säsongen från landet i fråga. Detta visar att uppmärksamheten är skärpt. Det kan tilläggas att växtskyddsanstalten har tagit kontakt med landets ambassad och fått beskedet att man kommer att upphöra med sina sändningar tills man utrett denna fråga vidare. Jag vill gärna nämna detta, eftersom det gör klart att växtskyddsanstalten verkligen har sin uppmärksamhet riktad på dessa frågor. Huvudregeln är eljest att anstalten skall vara särskilt försiktig, när det gäller att inspektera sådana växter som föres till vidare odling inom vårt land, men kan utföra kontrollen mera stickprovsmässigt när det gäller grönsaker och frukt som går direkt till konsumtion. Dessutom följer anstalten noga det aktuella sjukdomsläget i de olika exportländerna och anpassar sina åtgärder med hänsyn till detta. Jag tror därför att det som nu har inträffat inte ger oss anledning att gripas av någon oro. Uppenbart är att detta är en viktig fråga, som förtjänar uppmärksamhet. Vi har också förstärkt kontrollen. År 1960 hade vi 8 tjänstemän som sysslade med denna inspektion. Antalet har nu ökat till 18 personer. Dessutom finns vissa medel anvisade för anlitande av extra personal när så behövs. Vi har således ett ganska gott skydd som hävdar sig väl vid en jämförelse med de regler som tillämpas i andra länder.
Herr talman! Statsrådet Holmqvist meddelar nu i sitt andra anförande, att vi med skärpt uppmärksamhet följer förhållandena i de länder som exporterar grönsaker och andra livsmedelsprodukter hit. Detta hälsar jag med stor tillfredsställelse, eftersom jag anser att en sträng kontroll är högeligen av nöden. Det får väl i någon mån betraktas som rena turen att vi vid en stickprovskontroll lyckades hitta denna koloradoskalbagge; den hade ju lika gärna kun nat glida in i ett parti, som inte blivit undersökt, och förblivit oupptäckt, varigenom den kunnat medföra skadeverkningar på grödan i vårt land, om vilkas omfattning vi i dag inte kan göra oss en föreställning men som — det vet vi — skulle kunnat bli synnerligen svåra. ra. Jag gläder mig också över att man har vänt sig till ambassaden för vår handelspartners land och klart och tydligt framhållit nödvändigheten av att en effektiv sådan kontroll utföres under bättre och mera ordnade förhållanden än vad som nu är fallet. Jag tror detta var nödvändigt. Jag kan nämligen inte värja mig för intrycket, att dessa exportländer gärna struntar i vad de borde göra, i förhoppningen »går det så går det, och skulle det upptäckas något fel, får vi väl be om ursäkt». Det räcker inte att ha en sådan inställning! Vi vill ha fullgoda garantier för att de överenskomna reglerna hela tiden skall följas, så att vi inte får in sådana besvärliga skadeinsekter i landet. Vi har nu fått veta att personalförhållandena vid växtskyddsanstalten förbättrats. Detta är också att hälsa med tillfredsställelse. Finns det flera människor som arbetar där är givetvis också möjligheterna större att genom kontrollerna komma till rätta med de saker som kontrollerna är avsedda att upptäcka och klara av. Till slut vill jag understryka, herr talman, att denna fråga inte bara är ett producentintresse utan även ett konsumentintresse. Konsumenterna, som ställer tämligen stora fordringar på kvaliteten på våra svenska varor, bör ha rättighet att ställa lika stora krav på de varor som importeras när vi inte själva har tillräckligt av dessa inom landet. Herr talman! Jag tackar statsrådet ännu en gång för svaret.
Herr talman! Jag noterar naturligt vis som positivt vad jordbruksministern här säger om att koloradoskalbaggen upptäcktes i det första varupartiet som fördes in i landet. Detta ger mig anledning tro att diskussionen i samma ämne förra året har medfört att uppmärksamheten skärpts på dessa sändningar. Jag noterar också med tillfredsställelse att det blivit en skärpning av kontrollen så till vida att de länder som inte ger sådana garantier måste upphöra med sina sändningar hit. Det är kanske inte möjligt att kontrollera alla sändningar, men jag finner att dessa stickprovsundersökningar borde aktiveras ytterligare. Vad jag sagt nu innebär inte att jag hyser någon speciellt stor oro — jag hör här att vi har fått en förstärkt kontroll och jag anser att det är förträffligt att antalet anställda för denna uppgifts fullgörande har ökat. Det är riktigt att utnyttja de möjligheter som finns att anskaffa extra personal, anser jag. Fortsätt med det! Accelerationen av konsumtionen av grönsaker och den därav föranledda importen av dessa varor ökar.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat, om jag avser att föranstalta om enhetliga bestämmelser vid fastställande av barns identitet för att förebygga förväxlingar av barn på förlossningsanstalter. För ett år sedan besvarade jag i denna kammare en fråga i samma ämne. Jag framhöll därvid att det är socialstyrelsen som beslutar om åtgärder för säkerställande av barns identitet. Inom den slutna förlossningsvården används ett system med två sammanhängande nummerbrickor med samma nummer. Innan navelsträngen klipps av särskils brickorna och den ena fästs runt barnets och den andra runt moderns handled. Brickorna får inte avlägsnas förrän vid utskrivningen. Socialstyrelsen har hittills ansett detta system vara fullt betryggande. En kompletterande identifieringsmetod med fotavtryck på de nyfödda barnen har prövats men man har funnit att den inte är helt tillförlitlig. Socialstyrelsen planerar dock att undersöka möjligheterna att förbättra tekniken vid fotavtrycksmetoden. Inom socialstyrelsen diskuteras vidare möjligheten att identifiera patienter på sjukhus genom ett system med plastband med instansade identifieringsuppgifter. Bandet fixeras vid handleden med specialverktyg. Metoden är dock ännu på försöksstadiet.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Det var mycket utförligt trots att socialministern tydligen har svarat på en liknande fråga förra året. Jag har inte ställt frågan därför att jag tror att landets barnaföderskor har någon egentlig anledning till oro, men det bör undvikas att de ens har en misstanke om att en förväxling kan ske. Av svaret framgår nu att det åtminstone är tre metoder som användes. Jag tror mig veta att ytterligare någon metod tillämpas. Enligt min mening borde det vara angeläget att man utfärdar enhetliga regler, så att samma metod användes på alla förlossningsanstalter. För någon månad sedan relaterades i dagspressen ett fall där ett sjukhus biträde fann att en rödhårig mamma hade ett barn som inte var rödhårigt. Hon trodde sig känna till att enligt genetiska regler får rödhåriga föräldrar också rödhåriga barn. Samtidigt fanns på avdelningen ett nyfött rödhårigt barn, varför hon trodde att ett fel förelåg. Det var då naturligt för henne att byta dessa båda barn. Det visade sig emellertid att den rödhåriga mamman verkligen hade ett barn som inte var rödhårigt, och därför var man tvungen att byta tillbaka igen. Jag vill inte säga att detta är någonting vanligen förekommande. Enligt socialministern är det socialstyrelsen som utfärdar bestämmelser. Men enligt dessa är huvudregeln att den för förlossningsanstalten ansvarige läkaren skall utfärda de närmare anvisningarna. Först när sådana inte finns skall man tillämpa de generella av socialstyrelsen utfärdade reglerna. Jag tillåter mig tro att det vore lämpligare om socialstyrelsen helt och hållet toge saken i egna händer och utfärdade betryggande regler, som fick tillämpas på samtliga våra förlossningsanstalter. Jag skulle gärna ha önskat att socialministern hade instämt i detta.

Herr talman! Det är bara en detalj, men jag trodde mig veta att åtminstone plastbanden med de instansade iden tifieringsuppgifterna inte var en kompletterande metod utan någonting som användes i stället för nummerbrickorna.

Herr talman! Herr Rubin har frågat om jag avser att vidtaga några åtgärder för att vidga lärarkårens kunskaper om stamningsbesvär bland skolelever. I de nya läroplaner som kommer att gälla vid lärarhögskolorna från och med den 1 juli innevarande år har utbildningen i logopedi fått en stärkt ställning. Denna utbildning syftar till att ge lärarkandidaterna kunskaper i att observera och diagnostisera talfel. För att bota sådana fel krävs självfallet hjälp av specialist.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag finner det delvis positivt. Jag frågade om statsrådet hade för avsikt att vidga lärarkårens kunskaper om stamningsbesvär. I statsrådets svar sägs att man vid lärarhögskolorna skall utvidga kunskaperna om talfel bland skolelever. Min fråga föranleddes av att forskningsassistent Lisa Granér vid sociologiska institutionen i Göteborg gjort en undersökning om stammande barn. Denna undersökning visar att det föreligger dubbelt så stor risk för stammare att hamna i specialklasser som för dem vilka inte stammar, trots att det inte finns någon skillnad i intelligens mellan de två grupperna. Intressant är att samma undersökning visat att det inte är kamraterna som utgör irritationsmoment för dem som stammar utan att det oftast är de vuxna. Den stammande blir kanske inte undanskuffad eller pikad för sitt handikapp, men många vuxna personer behandlar vederbörande enligt metoden att de inte vill tala om den stammandes talbesvär och anser dessa som något negativt. Som jag sade är procentuellt fler elever med stamningsbesvär placerade i specialklasser än andra elever. Personligen tror jag att ett barn som stammar har svårare att visa vad hon eller han kan. Jag stammade själv i min barndom. Över 15 procent av de stammande är placerade i specialklasser, och det visar att de är överrepresenterade. Det har också visat sig att de stammande eleverna i normalklass klarar sig något sämre än Övriga elever men att de är bättre än de som är placerade i specialklass. Detta tyder på att många av de elever som går i hjälpklass helt enkelt inte hör hemma där. De undersökningar som gjort visar klart och tydligt att lärarna vid våra skolor helt enkelt inte vet hur de skall bemöta en stammande elev. Stamningen beror ju på medicinska, psykologiska och sociologiska faktorer, men vetenskapligt vet man inte varför en människa stammar. Stamningsbesvären börjar ofta vid tre års ålder; därför är det viktigt att de stammande behandlas redan i barndomen, d.v.s. i skolorna, och att det inte som nu blir en massa hysch-hysch kring stamningen.
Herr talman! Elever som har stam ningsbesvär eller elever som har läsoch skrivsvårigheter — en annan stor grupp — har naturligtvis i vissa avseenden sämre förutsättningar än andra, och det kan alltså hända att de kommer efter i skolarbetet. Man bör emellertid inte dra alltför långtgående slutsatser av att en del av dem är placerade i specialklass. Det kan vara fråga om speciella klasser för just elever med taloch skrivsvårigheter eller med stamningsbesvär, och det kan i vissa fall vara ganska klokt att placera dem i sådana klasser eftersom de då får en undervisning som är konsekvent inriktad på att hjälpa dem. Det har redan tidigare funnits viss undervisning om dessa frågor vid lärarutbildningen. Men det som ingick i mitt svar var att fr.o.m. den 1 juli i år förstärks det momentet i lärarutbildningen. Det kan naturligtvis inte vara så att lärarna skall behandla dessa elever — i så fall skulle det kunna bli etter värre, ty det är de inte utbildade för. Vad som kan ingå i utbildningen är att observera sådana fel, veta litet om orsaken m.m. och sedan skapa möjligheter för en behandling av specialist; det är vad man kan kräva av lärarna. Dessutom skall de naturligtvis visa hänsyn mot dessa elever precis som mot elever med taloch skrivsvårigheter och ha insikt om att stamning är en sjukdom och inte behöver vara uttryck för att dessa elever har svårt för sig i skolarbetet eller annorstädes.

Herr talman! Jag menar givetvis inte att lärarna skall behandla eleverna men en viss form av behandling är det väl ändå om lärarna äger kunskap om stamningsbesvär och visar förståelse för dem som stammar. Den undersökning som gjorts i Göteborg, där man tillfrågat 1827 klasslärare, visar att nästan alla av de till frågade lärarna erkänner att de känner sig mycket osäkra hur de skall bete sig när det gäller elever med stamningsbesvär. Nästan alla vid undersökningen tillfrågade lärare skulle vilja lära sig mer om hur de på ett eller annat sätt skulle kunna hjälpa eleverna. Vid olika skolor praktiseras olika metoder. Det finns lärare som låter elever med stamningsbesvär göra skriftliga prov eller i övrigt svara skriftligt på frågor. I vissa fall undviker man av hänsyn att muntligen fråga den stammande eleven. Man är inom lärarkåren över huvud taget mycket osäker hur man skall bete sig. Det har häromåret kommit ut utmärkta böcker i ämnet, t.ex. chefen för talkliniken i Göteborg Björn Fritzells »Upplysningar och råd rörande stammande barn» samt doktor Gösta Bjuggrens »Taloch röstrubbningar hos skolbarn», och jag förstår inte varför inte skolöverstyrelsen kan distribuera dessa skrifter till alla lärare som undervisar stammande barn. Stamningsproblemet bör inte beaktas bara av dem som skall bli lärare, ty stamningsbesvär finns redan nu bland skoleleverna. Det är därför av vikt att just den lärarkår som nu tjänstgör upplyses. Att de som stammar kommer efter i undervisningen vilket statsrådet påpekade är något som absolut inte behöver ske. Det är på tiden att man släpper alla fördomar rörande stamning, klart talar ut med stammande elever och skaffar sig förståelse för vad stamning egentligen är. Det är tyvärr ofta så att folk alltför ofta får kontakt med stamning i revyer i vilka det skämtas med stammare och därför får en känsla av att stamning är något negativt. Jag ber, herr statsråd, att Ni på allt sätt försöker medverka till att sådana åtgärder vidtages som innebär hjälp åt de elever som stammar; de utgör cirka 1 procent av Sveriges nuvarande skolelever.

Herr talman! Herr Rubin har frågat kommunikationsministern om han inom den närmaste tiden avser vidta några åtgärder för att befrämja den svenska flygchartertrafiken genom att t.ex. ge svenska reseföretag möjlighet att utföra charterresor till Östafrika och Västindien. Med hänsyn till att kommunikationsministern är på utrikes resa har det överlämnats till mig att besvara frågan. Den framtida flygcharterpolitikens utformning är för närvarande föremål för utredning i samverkan mellan de tre skandinaviska trafikministerierna. Jag vill därför inte nu göra några närmare uttalanden i ämnet.
Herr talman! Det är ju så här i riksdagen att man när man motionerar, interpellerar eller ställer frågor ofta hänvisas till pågående utredningar. När de nuvarande bestämmelserna rörande chartertrafik och linjetrafik en gång utarbetades tog det tio år innan Kungl. Maj:t slutligen stadfäste dem. Genom den monopolställning SAS har fått hindras nu låglönetagare att flyga till platser som många av dem skulle vilja besöka. Hur många är det inte som skulle vilja flyga till exempelvis Kenya eller Tanzania och lära känna u-länderna på ett bättre sätt? Men våra turister hänvisas för närvarande till resmål som Kanarieöarna. Man får kanske också se litet affärsmässigt på detta problem. Hur blir det för de flygbolag som gjort stora investeringar i dyrbara jetflygplan om de nu inte längre skall flyga på Grekland? Skall verkligen charterflygbolagen behöva ställa in sina plan i malpåsar? För mig personligen och säkert för många är det oerhört betydelsefullt att svenska medborgare får flyga till de resmål som vi vill besöka, och jag tror: att det skulle vara av stor betydelse om den svenska allmänheten fick större kontakt med u-länderna. Jag vill också erinra statsrådet om att enligt bestämmelserna luftfartsmyndigheten visserligen skall vara restriktiv med att ge tillstånd till charterflygningar, men det står inte att man inte får ge tillstånd. Man får hoppas att det i framtiden inte är bara affärsmän med betalda firmaresor utan även vanliga människor som får tillfälle att flyga till t.ex. Östafrika eller Västindien. Jag hade därför hoppats att statsrådet skulle ge ett något mer positivt svar och inte bara det gamla vanliga att det pågår utredningar.

Herr talman! Herr Karlsson i Huddinge har i en interpellation frågat mig om jag överväger att undersöka förutsättningarna för mera generella och periodiska skattekontrollerande åtgärder i syfte att komma till rätta med det utbredda skattefusket. Jag vill med anledning härav framhålla att vid sidan av de omfattande branschkontroller och andra stickprovsundersökningar som företas på initiativ av riksskattenämndens kontrollbyrå pågår genom bolagstaxeringsnämnderna och länsstyrelsernas taxeringssektioner kontinuerligt en kontroll av företagens och företagarnas inkomstoch förmögenhetsredovisning. Vidare vill jag erinra om att under de senaste åren flera åtgärder vidtagits i syfte att förbättra skattemyndigheternas möjligheter i kampen mot skattefusket. Som exempel härpå kan jag nämna den år 1961 införda möjligheten för skattemyndigheterna att påkalla handräckning av utmätningsman för att få tillgång till räkenskaper och andra handlingar som inte frivilligt ställs till förfogande vid taxeringsrevision samt de skärpningar som samtidigt infördes i skattestrafflagen. Trots dessa åtgärder torde det bli erforderligt att gå längre på den inslagna vägen med ytterligare straffskärpningar. En Översyn av skattestrafflagen pågår genom en särskild utredning. Jag kan även nämna, att de sakkunniga som verkställt en översyn av bokföringslagen föreslagit en väsentlig utvidgning av de räkenskapsskyldigas krets och sådana ändrade regler för redovisningsskyldigheten som är ägnade att underlätta taxeringskontrollen. Det är givetvis angeläget att taxeringsarbetet, i den takt som de personella resurserna tillåter, inriktas på en fortsatt intensifierad granskningsoch kontrollverksamhet.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

Myndigheterna vidtar den ena eller andra nya åtgärden, men det är nog svårt att svara ja på frågan om skattefuskets totala omfattning blivit mindre med åren. Oomtvistligt är att skattesmiteriet är en mycket stor fråga och att det rör sig om miljarder som stat och kommun går förlustiga och som andra skattebetalare får betala genom högre skattesatser än som skulle varit behövligt om alla skattade i enlighet med gällande lag och bestämmelser.

Jag kan naturligtvis inte anmärka på att finansministern erinrar om de åtgärder som statsmakterna vidtagit under senare år. Det framgår emellertid av svaret att finansministern också anser att det inte kan få stanna vid vad som gjorts. Därtill är problemet fortifarande alltför stort och olöst. Statsrådet förordar straffskärpningar, vilket jag kan anteckna som ett positivt besked med anledning av vad jag ifrågasatt i interpellationen.

Jag medger att jag inte för dagen — och det är ju för övrigt inte så lätt för en lekman — kan föreslå konkreta åtgärder. Men jag är för min del övertygad om att det måste bli något slag av offentlig obligatorisk revision av alla företags räkenskaper. På vilket sätt och i vilken omfattning detta skall göras och av vem kan man fundera över liksom också vilken apparat detta skulle fordra, men något i den vägen har jag för mig är ofrånkomligt. I slutet av finansministerns svar nämndes att sakkunniga verkställt en översyn av bokföringslagen och därvid före slagit både en utvidgad räkenskapsskyldighet och ändrade regler för denna i syfte att underlätta taxeringskontrollen. Jag vet inte vad detta kan leda till men jag uppfattar det som åtminstone en kommentar till min här nämnda propå och kanske jag också får tolka kommentaren som i vart fall inte avböjande. I alla händelser vill jag tolka finansministerns svar positivt och jag förutsätter alltså att finansdepartementet kommer att framlägga nya förslag till åtgärder i syfte att åstadkomma en rättvisare faktisk skattebelastning.
Herr talman! Eftersom jag tidigare har intresserat mig för denna fråga både här i riksdagen och annorstädes skall jag be att få säga några ord. Jag tror till att börja med att herr Karlsson i Huddinge lägger litet väl ensidiga aspekter på detta problem. Det som numera är det allvarliga med skattefusket är att det faktiskt omfattar hela samhället. Förr var det kanske en kategorihistoria, men det är det ju inte numera. Det inträffar att löntagare tar arbete under förutsättning att det inte lämnas uppgifter om det. Man byter tjänster och man byter tjänster mot varor o.s.v. Fusket har alltså fått en katastrofal omfattning. Om man skall hålla på principen att taxering och beskattning skall vara likformig innebär det snart dess värre att människor måste skattefuska därför att man på det sättet kan åstadkomma likformighet. Det är alltså mycket illa ställt. Jag skulle vilja säga att det bästa sättet att komma åt skattefusket är att komma ifrån det. Jag har en gång ställt en enkel fråga till finansministern om det inte vore skäl att övergå till ett annat skattesystem med tyngdpunkten på indirekta skatter för att på det sättet eliminera skattefusket. Finansministern medgav då att det säkert skulle innebära en förbättring just i fråga om aspekten på skattefusk. Skattefusk omöjliggöres i stor utsträckning med indirekta skatter. En stor skattereform som vi har efterlyst länge skulle alltså även medföra den fördelen att man skulle komma åt skattefusket. Jag vill tillägga, när jag talar om indirekta skatter, att det därvid givetvis skulle lämnas stöd åt de svagare grupperna i samhället, men det är ju en given förutsättning. Vad beträffar finansministerns uttalande om större effektivisering genom anlitande av utmätningsmännen för att plocka fram räkenskapshandlingar och annat vill jag nämna att det har blivit en reform på papperet. Jag tror att det tillvägagångssättet använts ytterst sällan. Dess bättre beror detta på att företagen frivilligt ställt handlingar till förfogande. Skall man ha kvar detta skattesystem tror jag att man skulle kunna få en förbättring till stånd om taxeringsnämnderna ändrades. Jag har en motion i år som drunknat i motionsfloden, men så småningom flyter den kanske upp någonstans. Den går ut på att man skall ersätta lekmannataxering med tjänstemannataxering. Det börjar bli mycket svårt att få kvalificerade ordförande och kronoombud i våra taxeringsnämnder, och resultatet blir givetvis därefter även i det här avseendet. Dessutom blir taxeringen föga likformig, men den skulle bli mer likformig vid tjänstemannataxering, bl.a. när det gäller frekvensen att anmäla skattefusk till åtal. En utredning visar att frekvensen för närvarande är mycket skiftande härvidlag, ty taxeringsnämnderna är mycket olika benägna att till åtal anmäla de skattefusk eller försök därtill som de kommer på. Men vi får kanske så småningom anledning att återkomma till motionen. Jag håller med herr Karlsson i Huddinge om att skattefusk är ett otäckt brott eftersom det är en sorts stöld från andra, hederliga människor. Det går inte heller att förklara bort det med att tala om det höga skattetrycket. Lika litet som vi förlåter den hungrige då han stjäl kan vi förlåta den girige när han skattefuskar. Vi måste ta avstånd från detta, och jag vill ännu en gång vädja till finansministern att överväga, om inte önskemålet att komma ifrån mycket av det otrevliga skattefusket utgör ytterligare en anledning att mera allmänt införa indirekta skatter.

Herr talman! Ibland tycker jag att herr Sjöholm har mycket friska och nya synpunkter på olika problem men i dag kan jag inte följa honom. Jag tycker rent ut sagt att det var ett dåligt försvar för företagarnas skattefusk att göra gällande, att också en och annan löntagare kan skattefuska genom extraknäck. Det är väl ändå uppenbart för alla att det stora flertalet av vårt lands medborgare inte kan skattefuska, utan att det tvärtom är de som får betala för dem som kan göra det. Det är alltså löntagarna som måste betala vad företagen inte betalar. Enstaka avvikelser inom den stora majoritet som löntagarna utgör kan inte förändra sakförhållandet. Vidare menar herr Sjöholm att det vore en utväg att övergå till indirekt beskattning i största allmänhet, men ingen i denna kammare kan väl förneka att den indirekta beskattningen, d.v.s. systemet med skatt i förhållande till konsumtionen, är den mest orättvisa beskattningen. Folkpensionärer, låginkomsttagare och över huvud taget alla som har svårt att klara sig i samhället skulle få sitta emellan eftersom de drabbas hårdast av denna beskattning, och detta för att vi skall få ett effektivt skattesystem. Hur kan man anse att detta är en utväg att komma till rätta med det skattefusk som företagarna gör sig skyldiga till? Jag vet inte hur herr Sjöholm i praktiken skall kunna motivera sin ståndpunkt för allmänheten. Det får emellertid bli hans sak. Jag tycker det är häpnadsväckande att söka en utväg ur skattesmiteriet genom att föreslå något dylikt, och jag kan aldrig tänka mig att finansministern skulle gå så långt, även om han på vissa punkter har givit efter för det allmänt borgerliga kravet att öka den indirekta beskattningen. Det är ju en beskattning som inte betyder så mycket för de välsituerade i vårt land.
Herr talman! Herr Karlsson i Huddinge sade att han inte kunde hänga med i mina tankegångar. Det måste bero på att herr Karlsson är indisponerad på något sätt; han brukar ju annars ha ganska lätt för att fatta. Jag tog inte skattesmitarna i försvar, herr Karlsson! Jag sade att skattefusk är ett otäckt brott, som inte går att försvara. Det är stöld från hederliga skattebetalare. Hur herr Karlsson kan tolka det så att jag försvarade skattefusket begriper jag inte. Jag tillät mig säga att ett system med indirekt skatt skulle vara ett sätt att komma ifrån skattefusket, och det är ju också en skatteform som tillämpas i ett land österut, vilket jag tror att herr Karlsson har vissa sympatier för. Där är den största delen av skatten indirekt, och jag tror att det systemet fungerar ganska bra. När jag talade om den indirekta skatten tillade jag att det systemet måste förenas med vissa stödåtgärder för exempelvis folkpensionärerna. Jag vill inte åt folkpensionärerna, herr Karlsson. Tvärtom har jag motionerat i år om att folkpensionen skall vara helt skattefri. Vidare sade herr Karlsson att indirekt skatt är något av det mest orättvisa man kan tänka sig, därför att den gynnar de människor som lever i sus och dus. Från min yrkesutövning har jag emellertid sett många exempel på motsatta förhållandet, alltså att människor som aldrig betalar ett öre i skatt lever just i sus och dus, på en mycket högre standard än troligen både herr Karlsson och jag gör. Vi kan inte komma åt dem för det. Men om vi hade indirekt beskattning, skulle de människorna tvingas att betala skatt samtidigt med att de ger ut pengar. Då hade vi kunnat komma åt dem. Det är mycket otillfredsställande att dessa människor skall kunna leva som de gör nu utan att betala skatt. Med ett system med indirekt skatt skulle vi som sagt ha kunnat komma åt dem; då hade de varit tvungna att betala skatt som alla andra. Och genom de skatteintäkter vi då fått hade vi kunnat ge stöd åt de svagare inkomstgrupperna, t.ex. folkpensionärer och barnfamiljer. Om herr Karlsson tycker att det är rätt att de människor jag här talar om skall få profitera på skattebetalarna som de nu gör, så må det vara herr Karlssons ensak, men jag trodde vi var eniga om att det är ett mycket otillfredsställande förhållande.
Herr talman! Herr Göransson har i en interpellation riktat vissa frågor till justitieministern angående apotekspersonalens tystnadsplikt. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Som herr Göransson framhållit i sin interpellation är reglerna om apotekspersonalens tystnadsplikt av mycket gammalt datum. Den grundläggande bestämmelsen finns alltjämt i ett stadgande i Kungl. Maj:ts medicinalord ningar från år 1688. I narkomanvårdskommitténs andra delbetänkande, Kontrollsystemet , har frågan om apotekspersonalens tystnadsplikt uppmärksammats. Under de pågående diskussionerna om olika möjligheter att effektivare bekämpa narkotikamissbruket har det visat sig att tvekan råder om innebörden av apotekspersonalens tystnadsplikt. Socialstyrelsen har sin uppmärksamhet riktad på frågan. Inom styrelsen pågår för närvarande en utredning om de problem som rör handlingssekretess och tystnadsplikt vid apoteken. Denna utredning syftar till att få fram nya bestämmelser på området. Under utredningen torde få övervägas i vilken omfattning inskränkningar bör göras i tystnadsplikten så att det samarbete mellan apotekare och läkare som herr Göransson efterlyser inte motverkas. Det blir här som i andra liknande sammanhang fråga om en avvägning mellan olika intressen. Vid denna intresseavvägning måste självfallet även rättssäkerhetssynpunkter ges stort utrymme. Något principiellt hinder för att tystnadspliktsbestämmelserna utformas så att ett önskvärt samarbete blir möjligt bör inte finnas.

Herr talman! Huvudprinciperna för den lärarutbildningsreform, som är avsedd att genomföras fr.o.m. den 1 juli 1968, fastlades genom beslut av föregående års riksdag. Genom Sö:s försorg har därefter förberedande åtgärder för klargörande av reformens innebörd vidtagits och vissa beslut har fattats av Kungl. Maj:t. Den proposition, som vi nu går att besluta om, behandlar därför endast dels huvudsakligen medelsanvisningar, dels ytterligare några spörsmål av mera principiell natur. Det är de senare som jag framför allt skall uppehålla mig vid, konkretiserade till tre reservationer, två motiverade och en blank. Dessa är samtliga utslag av de krav på kvalitet i lärarutbildningen, som man kan ha anledning att ställa. Kvalitetskravet måste ständigt hållas levande, då man annars lätt helt absorberas av dimensioneringsoch prognosresonemang. Kvantitetsbegreppen har en förunderlig makt över tanken och handlandet. De är givetvis nödvändiga, ja oundgängliga — jag har för övrigt själv i en motion varnat för överproduktion av lärare —- men kvantitets begreppen får inte bli allenahärskande. Enligt beslut av föregående års riksdag skall en eller flera skolenheter inom det kommunala skolväsendet stå till varje lärarhögskolas förfogande för demonstrationer och försök. Dessa skolenheter skall benämnas skolenheter för försöksoch demonstrationsverksamhet. Vid sidan av försöksoch demonstrationsverksamheten skall vid skolenheterna även bedrivas viss praktisk lärarutbildning i form av auskultationer och övningsundervisning. Vissa lärare som tjänstgör vid dylika skolenheter skall ha ordinarie kommunal tjänst med beteckningen Up — därav alltså beteckningen Up-tjänster, som vi rör oss med. Lärarna skall förordnas för sex år eller i vissa fall för kortare tid. Skolöverstyrelsen har för nästa budgetår föreslagit, att det vid dessa skolenheter för försöksoch demonstrationsverksamhet skall finnas sammanlagt 72 Up-tjänster för övningslärare, samtliga avsedda för klasslärarutbildning, men departementschefen har förklarat, att han inte är beredd att nu tillstyrka detta förslag.

Motiveringen är att lärarkandidaterna genom den verksamhet som bedrivs av lärare med Up-tjänster kommer i kontakt inte endast med klasslärarnas undervisning — det är givetvis mycket viktigt — utan även med fackutbildade övningslärares undervisning i dessa ämnen på lågoch mellanstadiet. Integreringen av undervisningen i läroämnen och övningsämnen behöver — det är skolöverstyrelsens mening — uppmärksammas såväl när klassläraren ensam undervisar i dessa ämnen som när klasslärare och övningslärare skall samverka. I båda fallen vill man alltså uppnå integration. Överstyrelsen menar, att det finns starka pedagogiska motiv för att inrätta dessa tjänster — i första hand ft. 0. m. på mellanstadiet. Utskottets majoritet har emellertid inte velat acceptera överstyrelsens argumentering, som stöds av lärarhögskolornas rektorskonvent och av samtliga berörda fackorganisationer.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 För behörighet att vinna tillträde till utbildning av klasslärare för lågstadiet och mellanstadiet skall enligt förra årets riksdagsbeslut krävas genomgången fackskola, gymnasium eller motsvarande utbildning. Speciella behörighetskrav uttrycks i krav på kunskaper i särskilt specificerade ämnen enligt fackskolans läroplan. Kompetensutredningen, alltså en statlig utredning, har med hänsyn till att den som genomgått fackskolans sociala linje, språkliga grenen, inte kan anses ha tillräckliga kunskaper i matematik, fysik och kemi — observera vilka viktiga kärnämnen det rör sig om! — föreslagit, att den som inte har förkunskaper i dessa ämnen motsvarande årskurs. 1 på sociala linjens naturvetenskapliga gren under vissa förutsättningar skall få genomgå kompletterande utbildning vid lärarhögskola. I propositionen beräknas vissa medel för en sådan verksamhet. Så långt kan allt synas väl, men det är inte riktigt väl. I de likalydande motionerna I:836 och 11:1078, som anknyter till detta förslag om kompletterande utbildning, betonas att dessa ämnen har en utomordentligt stor betydelse.

Vi motionärer anser, att sökande utan sådana kunskaper inte bör få tas in på klasslärarlinje annat än om man gör ett förbehåll att vederbörande före påbörjandet av studierna undergår fyllnadsprövning. Man tänker sig också som ett alternativ — man får laga efter omständigheterna — att sådana lärarkandidater skulle kunna genomgå en preparandkurs om en termin. Motionerna för alltså fram önskemålet om en skärpning av kravet på kunskaper i matematik, fysik och kemi för de blivande lärarna när de börjar sin utbildning. Oron för att vissa av lärarkandidaterna inte kommer att ha tillräckliga förberedande kunskaper i framför allt det grundläggande ämnet matematik ökas genom nya forskarrön i Göteborg om grundskolan. Denna fråga är aktuell just nu, och därför tar jag upp den, även om jag kunde ha väntat till dess vi skall diskutera omformningen av grundskolan i höst. Men frågan har aktualitet också nu, när vi behandlar spörsmålen om den nya lärarutbildningen. Två unga forskare i Göteborg har i det stora projektet Ungdom i Göteborg undersökt elevernas kunskaper efter genomgången grundskola och efter genomgång av skolan enligt det gamla skolsystemet. Eleverna lärde sig mer i den gamla skolan än i grundskolan. Ju tidigare man skiljer duktiga och svaga elever åt, desto mer lär sig båda grupperna. Uppföljandet av grundskoletanken att alla elever skall hållas i samma klasser, oberoende av förutsättningar och studieresultat, gör alltså att eleverna lär sig mindre. Jag vill understryka, att det är forskarna som konstaterar detta. Det är alltså inte jag som eventuellt kan förmodas hysa något slags önsketankar och försjunka i något slags önskedrömmar. Tidig differentiering i alla ämnen ger bättre resultat än sen sådan. Detta resultat har de alltså kommit till genom sin forskning, och det kan tills vidare inte motsägas. Det gäller särskilt — och här kommer aspekten på de blivande lärarnas förkunskaper in i bilden — för de duktigare eleverna i engelska och, speciellt, matematik. Det är internationellt känt hur illa beställt det är med vår undervisning just i ämnet matematik. För de svagare eleverna — konstaterar forskarna — blir det ingen skillnad. Liknande resultat har en annan forskare, Urban Dahllöf, kommit till. I boken Skoldifferentiering och undervisningsförlopp redovisar han sina forskningsresultat. Slutsatsen för lärarutbildningens del blir, att elever med dåliga kunskaper i matematik redan från grundskolan, vilka sedan väljer en linje i fackskolan med mindre kurs i matematik, oundgängligen måste komplettera sina matematikkunskaper effektivt, ingående och omfattande. Det stöder reservationen. Bristande kunskaper i matematik, fysik och kemi och dåliga eller otillräckligt utbildade lärare i dessa ämnen är, mera allmänt sett, förödande för den naturvetenskapliga utbildning, som är helt avgörande för den framtida tekniska utvecklingen. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen 2, innebärande höjd kunskapsnivå för blivande klasslärare i ämnena matematik, fysik och kemi. Skolöverstyrelsen har i sina anslagsframställningar föreslagit, att en ny tjänstetyp skall inrättas vid lärarhögskolorna, avsedd för den ämnesteoretiska utbildningen av klasslärare.

Här är det alltså fråga om en tjänst uteslutande för ämnesteoretisk utbildning. Det föreslås att vid lärarbögskolorna för den ämnesteoretiska utbildningen på klasslärarlinje bör kunna inrättas inte bara ordinarie eller extra tjänster som lektor i ämnesteori eller ämnesmetodik utan även ordinarie eller extra tjänster som adjunkt i ämnesteori. Där har vi alltså det nya.

utbildningen innebar, att lektorer skulle meddela undervisning i metodik och ämnesteori och att detta beslut grundades på ett önskemål att undervisningen av blivande lärare skulle hållas på så hög nivå och bedrivas av så högt kvalificerade lärare som det över huvud taget är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

Vid folkskoleseminarierna, som nu avlöses av lärarhögskolor, har den ämnesteoretiska utbildningen, utom vad gäller blivande lågstadielärare, sedan gammalt i princip legat i händerna på lektorer med minst licentiatkompetens. Men under senare år har det blivit så — av olika skäl, som jag inte skall gå in på här — att i praktiken en hel del undervisning har kommit att handhas av lärare med lägre kompetens, ofta med betydligt lägre kompetens än tidigare. Nu menar motionärerna, att detta förhållande inte får tas till intäkt för att sänka de kommande lärarutbildarnas kompetens. Här bör också sägas, att man måste komma ihåg, att kvaliteten på den nya adjunktsutbildningen med stor säkerhet kommer att sjunka. Detta är också en sak som man bör tänka på. Den blanka reservation, som jag avgivit i detta sammanhang, står alltså såsom ett memento för den framtida bedömningen av standarden på ämnesfördjupningsutbildningen vid våra lärarhögskolor. Slutligen vill jag, trots att det i den frågan inte föreligger någon missnöjesyttring i form av en blank reservation, gärna beklaga, att motionsyrkandet om införande av speciallärarutbildning vid lärarhögskolan i Umeå vunnit så föga förståelse i utskottet. Det finns — så säger en hel del norrlandsrepresentanter, och jag är rädd för att de i viss mån har rätt i sin uppfattning — en tendens att, kanske något omedvetet, får vi hoppas, icke hävda lärosätena i Umeå med samma glöd som de mellansvenska och sydsvenska. Jag vill emellertid inskränka mig till att säga, att det i nu föreliggande ärende gäller — detta anser jag vara mycket viktigt — att ta fasta på utskottets uttalande, att det i framtiden kan finnas anledning att trots allt överväga åtgärder i den av motionärerna önskade riktningen, d. v. s. att införa någon form av speciallärarutbildning även vid lärarhögskolan i Umeå. Får jag till sist uttrycka den förhoppningen, att den nya klassoch ämneslärarutbildningen, trots vissa svagheter i densamma, såsom jag ser det och varav jag försökt belysa några, kommer att bli en god utbildning. Skulle vi här i riksdagen kunna rätta till dessa och få bort några av de nuvarande skönhetsfläckarna och felaktigheterna, blir förhoppningarna ännu större. Det är vår skola och vår ungdom det i sista hand gäller. Jag vågar väl säga, även om det i och för sig är en truism, att endast de bästa lärare är bra nog. Den nya utformningen av den teoretiska delen av ämneslärarutbildningen enligt UKAS” förslag återstår det dock att ta ställning till, men detta är en annan historia, även om den har stor betydelse, inte bara för skolan utan minst lika mycket för universiteten. Här torde finnas all anledning att om möjligt återkomma. Sista ordet i fråga om den nya lärarutbildningen är alltså ännu inte sagt.

Herr talman! Den följdproposition som vi i dag behandlar gäller huvudsakligen beslut om medelsanvisning för reformens genomförande.

Om riksdagen följer propositionen och utskottets förslag, erhåller Kungl. Maj:t betydande befogenheter och påtar sig därmed också ett stort ansvar. Det tillkommer departementschefen att se till att den lärarutbildning vi går in för verkligen blir effektiv och ger de resultat som vi avser. Då kommer givetvis även frågan om förutbildningen in i sammanhanget. Men över allt detta skall nu Kungl. Maj:t vaka. Ansvaret kommer inte minst till synes beträffande intagningen av lärarkandidater, där intagningen under budgetåret 1968/69 föreslås omfatta 1776 kandidater för = lågstadielärarutbildningen, 3136 för mellanstadielärarutbildningen, 2 300 för ämneslärarutbildningen och 511 för speciallärarutbildningen. När vi förra året diskuterade lärarutbildningens kvantitativa omfattning, utgick vi från det förhållandet, att ett relativt stort antal lärare övergår till andra sysselsättningar. I det fallet byggde vi på tidigare erfarenheter. En betydande överproduktion var av det skälet motiverad. I det skärpta arbetsmarknadsläge som är för handen har situationen förändrats; möjligheterna för övergång till andra sysselsättningar har minskat, och bortfallet från lärarbanan är inte längre av samma omfattning som tidigare. Dessutom vet vi att den ökade utbildningen av ämneslärare kommer att minska behovet av folkskollärare på högstadiet, vilket i sin tur återverkar på behovet av småskollärare på mellanstadiet. Det finns onekligen i den situation som föreligger en betydande risk för överproduktion av lärare med ty åtföljande arbetslöshet. Alla som upplevde svårigheterna i början av 1930-talet, då många lärare gick arbetslösa, är angelägna om att undvika en upprepning av den situationen. Utskottet har också velat peka på den risk som här uppenbarligen finns och har understrukit vikten av att man genom s.k. rullande prognoser försöker skaffa sig ett grepp om utbildningsbehovet. Utskottet utgår dock ifrån att såväl skolöverstyrelsen som utbildningsdepartementet söker få fram säkraste möjliga underlag för sina beräkningar av vilket antal lärarkandidater som med hänsyn till bl.a. lärarbehovet behöver tas in på olika utbildningslinjer. Jag har inte någon annan mening på den punkten men vill kraftigt understryka vikten av att utbildningen anpassas till behovet. Enligt beslut vid förra årets riksdag skall i samband med den nya lärarutbildningen för klassoch ämneslärare vissa skolenheter inom det allmänna skolväsendet ställas till lärarhögskolans förfogande för försöksoch demonstrationsverksamhet — herr Nordstrandh omnämnde tidigare detta förhållande. Vid dessa skolenheter skall därjämte bedrivas viss praktisk lärarutbildning i form av auskultationer och övningsundervisning. Vissa lärare som tjänstgör vid dessa skolor skall ha ordinarie kommunal tjänst, s.k. Up-tjänst, vilket bl.a. innebär en högre lönesättning och lägre undervisningsskyldighet. Sådana Up-lärare förordnas i regel för sex år, och avsikten med (den högre lönesättningen är i första hand att till dessa tjänster locka väl kvalificerade sökande.

Däremot beräknas i propositionen medel för 48 tjänster som övningslärare för tjänstgöring på grundskolans högstadium och på det gymnasiala stadiet. De lärare som utbildas där kommer inte att undervisa i övningsämnen annat än i undantagsfall.

Alla vet emellertid att vi ute i skolorna sällan träffar på lärare som behärskar samtliga ämnen. Ett betydande ämnesbyte äger rum. Dessutom anförtros ofta undervisningen i övningsämnen till övningslärare. Utvecklingen går vidare i denna riktning, och den kommer för klasslärarna att påskyndas av den specialisering som inryms i den lärarutbildning som vi nu ämnar genomföra. Verkligheten kommer därför ute i skolorna ofta, för att inte säga i regel, att bli en annan än den utskottsmajoriteten förutsätter. Dessutom skall de berörda lärarna i försöksoch demonstrationsskolan endast tjänstgöra 24 veckotimmar, varför de redan av det skälet inte kommer att undervisa i samtliga ämnen, och man kan då förmoda att de väljer bort just övningsämnena. Skolöverstyrelsen förordade också att tjänster i övningsämnen inrättas på mellanstadiet i försöksoch demonstrationsskolorna, då lärarkandidaterna genom den verksamhet som kommer att bedrivas av lärare med Up-tjänster får kontakt inte endast med klasslärarens utan även med de fackutbildade öv ningslärarnas undervisning i dessa ämnen på lågoch mellanstadiet. Integreringen av undervisningen i lärooch övningsämnen behöver enligt skolöverstyrelsens mening uppmärksammas såväl när klassläraren ensam undervisar i dessa ämnen som när klassoch övningslärare samverkar för en sådan integration. Ett beaktande av skolöverstyrelsens förslag skulle innebära en bättre anpassning till verkligheten och en förstärkning av lärarutbildningen i övningsämnena på grundskolans lågoch mellanstadium. Detta är också en trygghetsfråga för de övningslärare som för närvarande tjänstgör vid = lärarutbildningsanstalterna.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

Herr talman! Det finns kanske inte särskilt mycket att tillägga utöver det som redan sagts från reservanternas sida, men jag vill ändå anföra några Synpunkter. Såsom utskottsmajoriteten framhåller bör en skolenhet för försöksoch demonstrationsverksamhet ha en normal uppbyggnad. Men inom utskottet har vi inte kunnat enas om inrättandet av Uptjänster för övningslärare på lågoch mellanstadiet, varför reservationen 1 avgivits. Man kommer inte ifrån att skolöverstyrelsen efter uppdrag från Kungl Maj:t har framlagt ett förslag, där det sägs ifrån att från lärarutbildningssynpunkt har undervisningen i övningsämne direkt betydelse för klasslärarutbildningen. Jag tycker det är väsentligt att notera detta. Lärarkandidaterna skall utbildas för att själva undervisa i teckning, musik och gymnastik, och det är i anledning därav som skolöverstyrelsen framhåller att lärarkandidaterna bör komma i kontakt med inte endast klasslärarens undervisning i nämnda ämnen utan också fackutbildade övningslärares undervisning. Det gäller utbildning av lärare på lågoch mellanstadiet, främst mellanstadiet. Vi reservanter hävdar att man bör kunna ge lärarkandidaterna bästa möjliga undervisning. De bör alltså få lära sig hur undervisningen skall tillgå i de ämnen för vilka det begärts inrättande av Up-tjänster. Klasslärarna skall ju, som skolöverstyrelsen framhåller, själva undervisa i övningsämnena. Jag anser att reservationen i det här fallet bör betraktas som något positivt. Utskottsmajoriteten har inte velat frångå regeringens förslag, men man är inte absolut tvärsäker på att man har rätt. I utskottsutlåtandet framhålles att de pedagogiska tankar som ligger bakom systemet med skolenheter för försöksoch demonstrationsverksamhet bör prövas och att riksdagen därför inte nu bör tillmötesgå de i reservationen framförda önskemålen. Enligt min mening hade det varit följdriktigt, om möjligheter beretts till att åtminstone pröva två system, så att man kunnat göra jämförelser och stanna för det mest fördelaktiga. Sedan skulle jag i detta sammanhang gärna vilja ta upp en annan frågan, som inte på samma direkta sätt har anknytning till klasslärarutbildningen men som ändå enligt min mening är av väsentlig betydelse. Jag tänker på frågan om ämneslärare i slöjd. Visserligen har inte ämnet slöjd samma direkta anknytning till klasslärarnas utbildning som teckning, musik och gymnastik, men jag hävdar att detta ämne har stor betydelse av pedagogiska skäl. Jag tänker på samverkan mellan ämnena försöksoch demonstrationsverksamhet m.m. Sådant som träslöjd, metallslöjd och textilslöjd bör uppmärksammas vid lärarutbildningen och lärarkandidaterna på olika sätt beredas möjlighet att komma i kontakt med dessa ämnen, även om de inte direkt skall undervisa i dem. Genom att kandidaterna får tillfälle att bekanta sig med ämnet slöjd, med former, med färger o. s. v., markeras att detta ämne är av betydelse för eleverna. Kommer lärarkandidaterna inte i kontakt med ämnet kan det uppfattas som en markering i negativ riktning, kanske rent av som en nedvärdering, och det skulle vara olyckligt. Jag är övertygad om att ämnet slöjd i åtskilliga avseenden har stor betydelse för många ungdomars utveckling och att det ofta ger dem tillfälle att — om uttrycket tillåts — hävda sig. De kan ha svårigheter när det gäller de teoretiska ämnena men kan kanske på ett elegant sätt skilja sig från arbetet i slöjden. För andra kan slöjdundervisningen bli en impuls att värdesätta skönheten i framställda produkter. Det kunde vara mycket ytterligare att säga om detta ämne, men jag inskränker mig till detta. Det föreligger inget förslag att det skall inrättas Uptjänster i slöjd, men jag har ändå velat beröra saken, eftersom jag är övertygad om att ämnet spelar en stor roll :i undervisningen, inte minst i grundskolorna.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

Herr talman! Herr Arvidson förband i början av sitt anförande mitt referat av ett för hans skolideologi obekvämt objektivt = skolforskningsresultat = på grundskolans område med vad han kallade gamla högertoner. Det är i så fall hedrande för både forskningen och högerpartiet. Låt mig därutöver uttrycka min beundran för herr Arvidsons kämpastarka trosvisshet på detta område. Om verkligheten inte stämmer med teorin, är det så mycket värre för verkligheten — det tycks vara hans skolpolitiska ledstjärna, som jag emellertid inte vill göra till min. Jag skall be att få citera en sammanfattning om dessa frågor, som görs i Urban Dahllöfs skrift Skoldifferentiering och undervisningsförlopp, utkommen år 1967. Vad som där anförs har ännu icke blivit motsagt eller vederlagt, trots att det sedan utgivandet förflutit en relativt lång tid. Urban Dahllöf skriver: »För den del av kunskapssidan som ämnet matematik representerar har våra undersökningar under alla omständigheter visat, att den form av skoldifferentiering som utgörs av elevgruppering i klasser av olika selektionsgrad långt ifrån är så verkningslös som man tidigare antagit. På denna punkt vilar 1962 års grundskolebeslut på lösan sand — — —.» Jag vill understryka att det är en skolforskare som skrivit detta. De båda andra herrarna i Göteborg påpekar, som jag framhöll, att formen för elevgruppering vid vanlig klassundervisning inte är betydelselös. Dessa uttalanden har man ännu inte hunnit ta ställning till, men jag tror att inte heller de blir vederlagda. och demonstrationsskolorna i musik, teckning och gymnastik bygger på ett missförstånd, säger herr Arvidson. Ja, det måste i så fall vara ett gigantiskt pedagogiskt missförstånd, gjort av skolöverstyrelsen, lärarhögskolornasrektorskonvent och samtliga lärarorganisationer; det gäller alltså inte bara facklärarnas organisationer, som är direkt inblandade. Mot denna pedagogiska uppfattning står departementets administratörer plus herr Arvidson — det är allt. Integreringen skall — och därvidlag delar jag alltså skolöverstyrelsens uppfattning — äga rum i övningsämnena inte bara när klassläraren ensam undervisar i dessa ämnen utan även när klasslärare och övningslärare samverkar. Det är också en form av integration, som man sannerligen bör kunna lära sig.

Herr talman! Herr Arvidson gör en jämförelse mellan förhållandena inom den gamla övningsskolan och försöksoch demonstrationsskolan. Han söker påvisa att inom övningsskolan sprängdes klasslärarsystemet — integrationen kunde där inte genomföras, och lärarkandidaterna har inte fått ta del av vad herr Arvidson kallar normal undervisning. Det skall bli annorlunda i försöksoch demonstrationsskolan: där skall klassläraren sköta undervisningen i samtliga ämnen, och då skall man få alla dessa fördelar som herr Arvidson eftersträvar. Herr Arvidson påstår att det inte finns plats för övningslärare i försöksoch demonstrationsskolorna — på lågoch mellanstadiet, menar han väl — och herr Arvidson tillägger att reservationen 1 bygger på ett missförstånd. Nu har vi hört herr Nordstrandh förklara att det i så fall är ett missförstånd, som omfattas av många. Vi reservanter är tydligen i gott sällskap; skolöverstyrelsen har gjort sig skyldig till samma stora missförstånd. Och departementsche fen själv tycks inte alls vara lika säker på saken som herr Arvidson. Han säger att han inte nu är beredd att föreslå Up-tjänster för övningslärare på lågoch mellanstadiet, och uttrycket »inte nu» måste väl betyda att departementschefen förutser att det inom en ganska snar framtid kan bli anledning att inrätta sådana tjänster. Jag skulle gärna vilja fråga: När kommer detta att ske -— hur länge behöver vi vänta? Alltnog: departementschefen är inte lika säker på saken som herr Arvidson. Herr Arvidson tycks inte i erforderlig utsträckning ha varit ute i skolorna och sett hur systemet fungerar i verkligheten. »Normal undervisning» innebär inte att klassläraren undervisar i samtliga ämnen — det vågar jag påstå. Jag kontrollerade saken senast i går och fann att klasslärarna ofta väljer bort övningsämnen — de har övningslärare som sköter undervisningen i dessa ämnen — och vidare byter lärarna ofta ämnen. Vi vet att utvecklingen går vidare i den riktningen. — Normaltillståndet är alltså ett annat än det som herr Arvidson beskrev.

Herr talman! Förra året hade herr Arvidson och jag ett meningsutbyte när det gällde lärarhögskolorna och deras placering. Vi kan visst diskutera lärarhögskolorna även i år. Förra året hade herr Arvidson en annan motivering än han har i dag. Då var det miljön för de mindre lärarhögskolorna som inte var bra. Det var inte universitetsmiljö o.s.v. I dag har han en annan motivering. Ifall man skulle minska utbildningskapaciteten, säger han, kunde lärarhögskolorna bli för små. Därför skulle det vara bäst om de var borta. Jag anser att dessa skolor fyller en betydande uppgift och att det skulle kosta en hel massa pengar om man skulle förlägga dessa utbildningsanstalter eller motsvarigheter till dem på universitetsorter. Därför skall man enligt min mening så långt det är möjligt akta sig för att tala om dessa skolor eller utbildningsanstalter som om det vore bäst om de kom bort. I debatten har tidigare erinrats om att skolöverstyrelsen har framhållit behovet av övningslärartjänster vid försöksoch demonstrationsskolorna. Så sent som den 7 december 1967 avgav skolöverstyrelsen ett förslag till regeringen, som hade följande lydelse: »Skolöverstyrelsen finner det angeläget att även övningsämnen blir företrädda av lärare med Up-tjänst. Från lärarutbildningssynpunkt har undervisningen i Öövningsämnen direkt betydelse för klasslärarutbildningen, där lärarkandidaterna skall utbildas för att själva undervisa i teckning, musik och gymnastik.» Bland annat på detta förslag har vi grundat reservationen 1. Vi tycker oss ha starkt stöd för vårt förslag genom att skolöverstyrelsen hör till dem som hävdar att man bör ha dessa övningslärartjänster. Sedan har det talats om dimensioneringen. Herr Arvidson har nämnt att vi diskuterat detta inom statsutskottets andra avdelning. Det är riktigt. Herr Arvidson vet också hur lyhörda avdelningens ledamöter var. Medan det står i propositionen att man finner skolöverstyrelsens förslag om dimensionering av klasslärarutbildningen välgrundat, har utskottet skrivit att man bör vara försiktig, så att man inte Ööverdimensionerar och skapar arbetslöshet.

Man hade tidigare speciella tjänster i musik, teckning och gymnastik vid Öövningsskolor, knutna till seminarierna, just därför att det betraktades som en nödvändighet. Det var orimligt, menade man, att begära att en klasslärarhandledare skulle kunna besitta både ork, tid, begåvning och förmåga — förmågan är mycket viktig och måste ofta i viss mån vara medfödd i detta sammanhang — att hålla sig å jour med särskilt de båda första ämnenas skiftande och ständigt förnyade metodik. Jag stöder mig återigen på objektiva undersökningar; det kan inte hjälpas, herr Arvidson. Det har nämligen gjorts sådana — jag undrar om inte t.o.m. LUS var inne på saken — som visar, att högst hälften av nuvarande klasslärare har möjlighet att klara av undervisningen i musik, det svåraste av ämnena, tillfredsställande på mellanstadiet. Lärarhögskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö har enligt uppgift under sin hittillsvarande verksamhet haft stora svårigheter att över huvud taget få handledare i detta ämne. De klasslärare som kan och vill ta ansvaret för det pedagogiskt och metodiskt ytterst krävande ämnet musik är sanmnerligen få. även från dessa synpunkter behöver vi i hög grad speciella lärare i Up-tjänst.
Herr talman! Att diskutera behovet av Up-tjänster vid skolenheterna för demonstrationsverksamhet tycks inte vara särskilt fruktbart, eftersom vi bygger på två olika uppfattningar. I min förra replik hann jag inte säga de ord jag hade tänkt rikta till herr Arvidson beträffande slöjden. Herr Arvidson menade att det blir slöjdens sak att hävda sig, och det låter sig naturligtvis sägas. Jag har emellertid den uppfattningen, att vi åtminstone för närvarande kan behöva hjälpa slöjden. Det är givet att detta ämne är viktigt, men mycket beror på lärarnas inställning till det. De behöver få klart för sig hur väsentlig slöjden är för många av eleverna. Därför vill jag understryka vikten av att också detta ämne blir starkt uppmärksammat i lärarutbildningen. Slöjden har betydelse för alla elever, men den kan — det har jag vid olika tillfällen märkt — ha ett särskilt värde för dem som har svårt att följa med i den teoretiska undervisningen. Jag har också kunnat notera hur elever har lärt sig att uppleva och få känsla för skönheten i alster som framställts. Det är därför, herr talman, jag har velat påpeka för herr Arvidson och kammaren att vi kan behöva hjälpa slöjden att hävda sig.

Herr talman! I den i samband med propositionen nr 65 behandlade motionen nr 834 i första kammaren har fröken Gunvor Stenberg m.fl. aktualiserat betydelsen av att speciallärarutbildning snarast anordnas även vid lärarhögskolan i Umeå. Det är med anledning av detta som jag, trots några ord i frågan av herr Nordstrandh, nu tar till orda. Det är meningen att lärarhögskolan i Umeå skall organiseras som en fristående lärarhögskola, fastän den alltjämt är förlagd till universitetet. Så länge så är fallet är det svårt att bygga ut den fullständigt, varför det i dag saknas utbildningsmöjligheter för speciallärare där. Motionärerna påpekar att det är av vikt att sådan utbildning redan nu inrättas och föreslår att lärarhögskolan i Umeå ges tillstånd att försöksvis bedriva utbildning av speciallärare på utbildningslinje 1. Utskottet har avvisat motionens krav och ställer sig ganska oförstående inför önskemålet. Utskottet tycks inte förstå motionärernas motivering, att det finns en tendens att de utbildade speciallärarna stannar i den region som ligger närmast utbildningsorten och att Norrland därför i oroande utsträckning saknar speciallärare, eftersom ingen högskola där ger sådan utbildning. Jag ville här göra en invändning mot utskottets skrivning på s. 4 i utlåtande nr 93, där det står, att motionärerna inte närmare belyser i vad mån rekryteringsläget beträffande dylika lärare i Norrland är annorlunda än i landet i övrigt. Om utskottet inte tror eller inte nöjer sig med motionens uppgifter, borde det ha varit mycket lätt att få frågan ytterligare belyst genom hänvändelse till lämpliga remissinstanser, t.ex. rektorsämbetena vid universitetet och lärarhögskolan i Umeå, och för övrigt genom den statistik över vart de utbildade speciallärarna tar vägen, som de andra högskolorna torde kunna lämna. Bristen på närmare underlag i fråga om det speciella »Norrlandsbehovet», som det heter i utlåtandet, borde alltså snabbt ha kunnat avhjälpas, och detsamma gäller möjligheterna att under de närmaste åren bygga ut högskolan i Umeå.

— Varför skall alltid landet i övrigt främjas i förhållande till den nordliga delen?

Känslan av det svala intresset för de nordliga länen kommer fram i alla avseenden i svensk rikspolitik!

Herr talman! Jag vill gärna ta upp en fråga som behandlas i statsutskottets utlåtande nr 93. Den gäller utbildningen av de oexaminerade lärarna på lågoch mellanstadiet. Jag vill först säga att det inte är för att anmärka på eller polemisera mot utskottet som jag tar till orda, utan det sker därför att jag skulle vilja ytterligare understryka det olämpliga i den skrivning som förekommer i proposition nr 65 liksom i de annonser som den 20 mars var införda i dagspressen beträffande denna utbildning. Vi har tagit upp dessa problem i vår motion II: 1080, som också behandlats av utskottet. Utskottet har därvid sagt sig dela vår uppfattning och ytterligare understrukit våra synpunkter. Utbildningen av oexaminerade lärare på lågoch mellanstadiet är i och för sig ett gott initiativ. Till att börja med skall denna utbildning förläggas enbart till Stockholms lärarhögskola. Den skall utformas som en kombination av teoretisk utbildning och halvtidstjänstgöring.

Skolöverstyrelsen talade nämligen om att texten i annonsen skulle tolkas så, att den sökande skall när han eller hon lämnar in sina ansökningshandlingar till kursen kunna styrka att han eller hon innehar sådan tjänst i närheten av lärarhögskolan i Stockholm att sökanden skall kunna tjänstgöra och studera samtidigt. Dessutom fick man reda på att det ankom på den sökande själv att ordna denna anställning, såvitt han inte redan hade en sådan. Med anledning av vår motion IT: 1080 skriver utskottet: » Utskottet har inhämtat att vakanta tjänster till ett antal motsvarande antalet utbildningsplatser» — 24 på vartdera stadiet — »står till förfogande, sedan de efter överenskommelse med den lokala skolmyndigheten undantagits från att i vanlig ordning anmälas lediga.» | Detta förfaringssätt är helt korrekt. Men jag ställer ändå frågan: Varför kan man då inte i tid säga ifrån detta, dels i propositionens text och dels inte minst i annonserna och vid personliga kon-' sultationer som de sökande haft hos skolöverstyrelsen. Som man nu har förfarit har det hela blivit oklart, och jag hoppas verkligen att man tar lärdom av detta tills nästa gång. Och nästa gång anser jag behöver bli nästan omedelbart, eftersom det sannerligen knappast skall behövas så värst mycket flera undersökningar och utredningar för att konstatera intresset och behovet av sådan utbildning som föreslås i proposi tionen. Det visar sig nämligen att till denna första kurs med en intagningskapacitet på sammanlagt 48 — 24 på lågstadiet och 24 på mellanstadiet — fick man inte mindre än 700 sökande, trots fadäsen både i propositionen och annonsen. Även om man tar med i beräkningen att alla dessa 700 kanske inte är behöriga att komma med i sådana kurser, bevisar det i alla fall att det finns ett stort intresse och att behov föreligger av en sådan utbildning. Därför är det slutligen min förhoppning, herr talman, att detta goda initiativ för utbildning av de oexaminerade lärarna inom en mycket snar framtid skall kunna utvidgas till flera lärarhögskolor i vårt land. Sådana finns som bekant också på andra orter än i Stockholm.
Herr talman! Herr Arvidson menade att jag hade förväxlat olika lärartyper och deras förekomst. Det kan jag inte medge att jag gjort, och därför vill jag begagna tillfället att nämna vilka lärare jag avsåg — jag hade ingen möjlighet att få replik i det aktuella ögonblicket. Vid de hittillsvarande övningsskolorna vid seminarierna och de gamla lärarhögskolorna har funnits tjänster i musik, teckning och gymnastik. I de nya skolenheterna för lärarhögskolans försöksoch demonstrationsverksamhet kommer att finnas klasslärare —-— handledare, som jag förstår det, för övningsundervisning i den mån sådan förekommer, om också inte i de direkta försöksoch demonstrationsavdelningarna.

Herr talman! Det är riktigt, att det kommer att finnas speciella Up-tjänster i musik, teckning och gymnastik på högstadiet och i gynmasiet. Men dessa tjänster kommer inte att räcka till också för lågoch mellanstadiet. Poängen i vår reservation är just den, att vi vill tillgodose även lågoch mellanstadiets behov av dylika Up-lärare, speciellt intresserade av och utbildade för metodiken på dessa stadier.

Herr talman! Statliga utredningar kan som bekant användas till mycket. Ofta får vi här i kammaren uppleva hur man med en pågående utredning som argument slår ihjäl motioner. Vi som har varit här några år har väl hundratals gånger upplevt hur goda uppslag på det sättet hamnat under bordet eller hur genomförandet av dem uppskjutits. Vidare är de statliga utredningarna bra att ha för att få en tillstyrkan till ett hastigt påkommet hugskott från kanslihuset. Vi kan när det gäller detta ärende se ett nytt exempel på den senare användningen av en statlig utredning. Dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet tillsatte 1966 en utredning som kallades läromedelsutredningen, som bl.a. fått till uppgift att pröva formerna för en samhällelig insats i fråga om produktion av läromedel. Utredningen är ännu inte klar, men trots detta har proposition nr 63 framlagts, i vilken föreslås ett nytt allmänägt läromedelsförlag, ägt till 50 procent av staten och till 25 procent av vartdera kommunförbundet och Kooperativa förbundet. Läromedelsutredningen som alltså bl.a. fått till uppgift att lägga fram förslag i detta ämne har åtminstone dess majoritet — tillstyrkt regeringsförslaget. Propositionens förslag, sådant det utformats i departementet, har inte heller, att döma av uppgifterna i propositionen, varit föremål för remissbehandling, och det har inte framförts några övertygande skäl som styrker att behovet av detta nya allmänägda företag plötsligt blivit så akut, att man inte kunnat avvakta läromedelsutredningens färdigställande. Jag vill gärna erkänna att jag allmänt sett är skeptisk mot statlig företagsamhet, när verksamheten i fråga bevisligen kan skötas bra av enskilda företag, och så är ju fallet här. Vi har en hel rad producenter av läromedel i form av enskilda företag, och så har vi skolöverstyrelsens förlag som ett komplement till dem. Dessa producerar i mycket hälsosam konkurrens läromedel av erkänt hög standard. Denna konkurrens är stimulerande för frambringandet av nya läromedel, vilket möjliggör att man kan tillhandahålla ett rikhaltigt sortiment ur vilket lärare och skolor kan välja. Man har stor valfrihet för närvarande att välja olika läroböcker och att byta läroböcker, om man finner att en lärobok blivit föråldrad eller att den pedagogiska uppläggningen av en annan bok förefaller intressant att pröva. Det kan naturligtvis sägas att det nuvarande systemet, som leder till mindre serier i produktionen än om man har en fullständigt samordnad produktion, fördyrar läromedlen. Men vi måste betala det priset, om vi skall kunna undgå riskerna för likriktning i fråga om åsiktsbildningen och för ett sterilt stillastående i fråga om utvecklingen. Jag kan försäkra att den risken inte är något spöke. Den blir självfallet särskilt stor, om forskningsoch utvecklingsarbetet såsom enligt detta förslag skall kopplas ihop med produktionen av läromedel i samma företag. Riskerna för likriktning, för påverkan av ungdomens åsikter i en och samma riktning, i samma banor, blir naturligtvis ännu större, om det allmänägda företaget kommer att utvecklas till ett mer eller mindre utpräglat monopolföretag. Det finns exempel på en sådan utveckling i länder med icke-demokratiskt samhällsskick, och en del av kammarens ledamöter har haft tillfälle att se på det på nära håll. De statligt producerade läroböckerna som visades upp såldes visserligen där för nästan löjligt låga priser. I och för sig är det naturligtvis inte något fel att de är billiga, under förutsättning att priset verkligen motsvarar produktionsoch distributionskostnaderna. Men för skolorna och lärarna och eleverna fanns det inga som helst valmöjligheter. Man var helt hänvisad till de statligt producerade läroböckerna och nran var därmed också helt utlämnad till en total likriktning och till en systematisk politisk indoktrinering. Ur utvecklingssynpunkt är ett sådant system sterilt. Med hänsyn till följderna vill jag beteckna det som skrämmande, och ur demokratisk synpunkt är det helt oacceptabelt. Man avsåg där att styra in ett helt folks tankeverksamhet och åsiktsbildning i samma banor med detta system. Jag kunde inte låta bli att tänka på Karin Boyes kusliga fram tidsvision i boken »Kallocain» som kom ut för ett 30-tal år sedan. Vi vill naturligtvis inte ha det så i Sverige, och jag utgår ifrån att utbildningsministern inte heller vill det. Men vi måste noga akta oss för att vidta åtgärder som i ett annat politiskt läge än dagens kan föra oss dit. Det är ur den synpunkten jag tycker detta förslag är så betänkligt och så riskabelt. Jag skall inte utveckla detta närmare. Jag vill bara påpeka att det också finns en rad andra skäl som man kan anföra mot propositionens förslag. Det är t.ex. inte utrett hur vår befintliga företagsamhet inom tryckerioch bokframställningsområdet påverkas, främst då i fråga om möjligheten för dessa företag att bereda personalen fortsatt sysselsättning om nuvarande konkurrensmöjlighet upphör. Inga särskilda skäl har heller framförts för att ett allmänägt läromedelsförlag skall inrättas nu, inga utredningar har förebragts rörande effekten av ett sådant förlag och inte heller om dess effektivitet, och inga remissinstanser har som nämnts belyst frågan. Därför har, herr talman, statsutskottets borgerliga ledamöter enhälligt samlat sig kring ett avstyrkande av propositionen. Yrkan om awslag framföres i reservationen 1 som jag yrkar bifall till. I den andra reservationen som fogats till detta statsutskottsutlåtande yrkas vidare bifall till ett av folkpartiet och centerpartiet i en partimotion framfört förslag om att åt läromedelsutredningen uppdra att utreda formerna för ett institut för läromedelsforskning. Då jag vet att andra talesmän för reservanterna kommer att belysa denna fråga närmare skall jag avstå från att gå in på den och inskränker mig till att yrka bifall till reservationen 2.